Herr ålderspresident! Amineh Kakabaveh har ställt frågor till mig angående hur regeringen beaktat att införandet av marknadshyror kan medföra försämringar för vissa grupper, om vi kan lova att fri hyressättning inte utvidgas till hela hyresmarknaden och hur vi kan garantera kvinnors och lågavlönades behov av hyresrätter. Regeringen för en aktiv bostadspolitik med utgångspunkt i att en bostad är en rättighet för alla. Sedan regeringen tillträdde 2014 har bostadsbyggandet ökat kraftigt. År 2019 färdigställdes det 90 procent fler bostäder än 2014. Det beror bland annat på regeringens investeringsstöd. 45 000 bostäder har beviljats investeringsstöd - bostäder med lägre hyra som förmedlas med rimliga krav på den sökandes ekonomi. Regeringen har också tillsatt en utredning för att skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar situationen för hushåll som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor. I enlighet med januariavtalet har regeringen tillsatt en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion. Utredningen omfattar endast de lägenheter som nyproduceras, vilket är cirka 1 procent av det totala antalet lägenheter. Det är inte aktuellt att låta reformen omfatta befintliga bostadslägenheter. Det är viktigt att inte äventyra tryggheten för dagens hyresgäster. I utredningens uppdrag ingår att analysera vilken betydelse förslagen har för det framtida beståndet av hyresrätter och för samhället i övrigt. Det ska bland annat belysas vilka effekter förslagen har för hyresgäster och bostadssökande och vilka konsekvenser förslagen kan få för jämställdheten mellan kvinnor och män. Jag vill inte föregripa utredningens resultat, men det är viktigt att poängtera att det endast handlar om nyproducerade hyresrätter och alltså inte befintligt bestånd.
Herr ålderspresident! Jag tackar Morgan Johansson för ett tydligt svar. Vi är överens om att investeringsstödet har varit nödvändigt och egentligen borde ökas. Men tendensen är att bostadspolitiken tyvärr har fjärmat sig från att bostaden är en rättighet för alla. Jag beskriver detta i min interpellation. Det är sant att utredningen bara ska behandla effekterna av marknadshyror i nyproduktionen, men det finns starka krafter som ser detta som det första steget mot en mer fri hyressättning. Se bara på hur Moderaterna har agerat. Det är bra att vi är överens om att hellre återgå till en social bostadspolitik än att fortsätta att följa marknaden och fastighetsägarna, särskilt i en tid när bristsituationen kommer att bestå under lång tid. Herr ålderspresident! Rätten till en bostad till en rimlig kostnad är inskriven såväl i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som i vår grundlag. Denna rätt innebär att det allmänna har ett ansvar både för bostadsförsörjningen och för bostadsmarknaden. Historiskt har detta ansvar utövats av riksdagen och regeringen. Jag vill påpeka att hyressättningen, hyresregleringen, miljonprogramsområdena, allmännyttan och bruksvärdessystemet har varit politikens ansvar. Nu finns dock inte mycket kvar av detta ansvarsutövande. Den sociala bostadspolitiken är nästan bara ett minne blott. Allmännyttiga hyresrätter har i stor omfattning omvandlats, inte minst i Stockholm, till marknadsstyrda bostadsrätter. Det gäller likaså bostadsförsörjningen. Många med mig är oroliga för att marknadshyror i nyproduktionen är ett första steg till att införa marknadshyror för hela beståndet. Det har faktiskt skett i till exempel Finland. Alla borgerliga partier har på olika sätt uttryckt stöd för marknadshyror. Skillnaden mellan ägt boende och hyresrätten är redan stor, och den blir ännu större. Man betalar 3 000 mer för att bo i en hyresrätt jämfört med att bo i en bostadsrätt. Ränteavdragen för ägt boende uppgår till 30 miljarder, och investeringsstödet för nyproduktion med målsättningen att pressa hyrorna uppgår till drygt 2 miljarder. Det är en enorm orättvisa eftersom de 30 miljarderna nästan uteslutande går till människor med god ekonomi medan investeringsstödet ska bidra till pressade hyror för människor med låga inkomster, till exempel kvinnor, fattigpensionärer och de med behov av skyddat boende - människor som faktiskt inte har råd att bo i dyra bostäder eller att köpa sig en bostad. Jag vill fråga statsrådet igen: Kan statsrådet garantera att det inte kommer att bli social housing, där man bygger dåliga bostäder till fattiga människor, och att marknadshyra bara gäller hyresrätter i nyproduktion? Det är viktigt att få veta det och att vi är överens om det.
Herr ålderspresident! Först av allt vill jag klargöra detta: Det finns inga planer på att införa marknadshyror för det befintliga hyresbeståndet. Det ska ingen behöva vara orolig för. Det kommer vi socialdemokrater aldrig att acceptera. Vi står för en social bostadspolitik, och det kommer vi alltid att göra. Det vill jag verkligen ha sagt och stryka under i den här debatten. Vad vi talar om här är fri hyressättning för nyproducerade lägenheter och då bara inledningsvis. Sedan ska också de hyrorna antingen förhandlas eller styras enligt en tariff. Det är ju det som januariavtalet säger. Det omfattar som sagt ett system för nyproducerade lägenheter. Vi diskuterar just nu hur ett sådant system ska se ut. Det måste samtidigt skydda konsumenträtten och hyresgästernas rättigheter. Man ska veta att nyproduktion utgör ungefär 1 procent av det totala beståndet, så det är en liten del vi talar om när det gäller nyproducerade lägenheter. Jag erkänner gärna att det här var en eftergift för oss socialdemokrater, en kompromiss i det stora avtal som vi gjorde med de andra januaripartierna. Den är inte så stor, den här eftergiften, som det ibland låter som i den offentliga debatten. Det är inget systemskifte, men det är en eftergift. Så är det. Varför gjorde vi då den? Jo, det enkla och korta svaret på det är: för att kunna behålla och utveckla en av de allra viktigaste delarna i svensk bostadspolitik, nämligen den statliga mångmiljardsatsning på bostadsbyggande som är investeringsstödet. Investeringsstödet inrättades under förra mandatperioden och har, påstår jag, haft helt avgörande betydelse för att få upp bostadsbyggandet. Det har också varit mycket framgångsrikt. Sammanlagt har vi gått in med över 15 miljarder kronor i investeringsstöd under vår regeringstid för att kunna bygga mer än 46 000 hyreslägenheter till en hyra som ligger avsevärt lägre än vanligt - ungefär 20 procent lägre än nyproducerade lägenheter som inte byggs med det här stödet. Det här har varit avgörande för att få upp bostadsbyggandet. Vi har nästan fördubblat bostadsbyggandet sedan vi tillträdde. Vi är nu uppe i över 50 000 nya bostäder per år, och ungefär hälften av dem är hyresrätter. Man kan se tillbaka på statistiken. Amineh Kakabaveh säger att en del av hyresrätterna har sålts ut av borgerliga kommunledningar under långa tider, och så är det ju. Så fort borgerligheten kommer till makten i en kommun börjar man titta på vilken allmännytta man kan sälja ut, vilka bostäder man kan sälja ut. Det är vi naturligtvis helt emot. Men jag vill påpeka att vi nu bygger fler hyresrätter än vi har gjort på nästan 30 år, så investeringsstödet har medfört att vi faktiskt bygger många fler hyresrätter än tidigare. Amineh Kakabaveh säger att investeringsstödet är bra men bör ökas. Ja, det är precis det vi gör nu. År 2019 låg investeringsstödet på 2,1 miljarder. Från 2020 och framåt ligger det på 3 miljarder per år, så vi ökar investeringsstödet. Dessutom lägger vi till ett krav på att en åttondel av alla lägenheter som byggs med det här stödet ska gå till kommunerna för att kunna förmedlas till unga och till boende i en särskilt utsatt situation, så vi använder också investeringsstödet för att styra på ett socialt sätt. Vi har nästan fördubblat byggandet på sex år. Vi bygger fler hyresrätter än på nästan 30 år. De hyresrätter som byggs med det här stödet har lägre hyra än andra, nästan 20 procent lägre hyra, och vi använder stödet aktivt för att bygga för särskilt utsatta hushåll. Nu är den parlamentariska situationen sådan att om vi inte hade haft januariavtalet, då hade det här investeringsstödet varit avskaffat. Det är tack vare januariavtalet som vi har den möjligheten att stödja bostadsbyggandet så som vi nu gör.
Herr ålderspresident! Tack så mycket för ett tydligt svar, statsrådet Morgan Johansson! Det är ju ärligt att säga att det här är en eftergift för Socialdemokraterna. Det är faktiskt mer än sorgligt att just bostadspolitiken kommer i kläm. Ministern säger att det är en enda procent, men som han själv pekade på är det ofta så att så fort det blir borgerligt styre ser man det som lukrativt att öppna för marknadsstyrd bostadspolitik. Det är det som är farligt. Förra och förrförra mandatperioden var jag bostadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Jag kommer ihåg att vi redan då behövde 200 000 bostäder, varav mer än hälften skulle vara hyresrätter. Det är klart att det byggs i dag, men det räcker inte för att täcka det skriande behov vi har. Jag möter väldigt många kvinnor som är utsatta, som faktiskt är våldsutsatta. De frågar mig: "Var ska vi bo med våra barn, Amineh?" Inte ens på kvinnojourerna finns det möjlighet om man till exempel är mamma med flera barn. Om man är en ensamstående förälder, en fattig kvinna eller en fattig pensionär - oftast en kvinna, för majoriteten är kvinnor - är det svårt att få en bostad till rimlig hyra. Jag menar att 3 miljarder i investeringsstöd i förhållande till 30 miljarder i ränteavdrag är en oerhörd skillnad. Jag tror att ministern håller med mig om att man borde fasa ut ränteavdragen till förmån för att satsa på bra bostäder, då en majoritet av svenska folket faktiskt inte har råd att bo i de dyra bostäderna i de rika områdena. Ja, det byggs många hyresrätter, men det är väldigt få procent som byggs med investeringsstöd. Resten byggs i fina områden där det är omöjligt för en vanlig människa med en inkomst att betala hyran. Jag hoppas och tror att ministern håller med mig om att de 30 miljarderna i ränteavdrag är helt enkelt inte för de människor som vi talar om här. De är för dem som redan har tjock plånbok, och det är också de som för den här politiken. Det är skattemedel från medborgarna som fördelas så orättvist att det i dag kostar 3 000 mer att bo i en hyresrätt än att bo i en bostadsrätt. Jag är glad för att Socialdemokraterna inte kommer att gå med på något mer än marknadshyror i nyproduktion, men jag hoppas att det finns en garanti för det. Det är olyckligt att man nu luckrar upp detta. Enligt utredningen som gjorts blir det mycket hyreshöjningar om det här blir lag - i Stockholm 52 procent, i Göteborg 51 procent, i Luleå 43 procent och i Uppsala 34 procent.
Herr ålderspresident! Skulle man gå över till fri hyressättning och marknadshyressättning i det befintliga beståndet skulle det få de effekter som Amineh Kakabaveh pekar på; då skulle vi få kraftiga hyreshöjningar i det befintliga beståndet. Det är precis därför jag är så tydlig som jag är och säger att det inte är aktuellt att gå över till marknadshyror eller fri hyressättning i det befintliga beståndet. Den uppgörelse vi har gjort inom ramen för januariavtalet innebär heller inte detta, utan det handlar bara om fri hyressättning i nyproduktionen under en inledande period. Därefter ska det gå över till ett system där man förhandlar hyror eller där det går via en tariff. Samtidigt ska det finnas ett starkt skydd för både hyresgäster och konsumenträtten. Det står vi fast vid, och jag tror att detta är en viktig signal till dem som kanske är oroliga över att det ska bli ett systemskifte. Det är inte det vi talar om. Detta är dock som sagt en kompromiss. Vi har från socialdemokratins sida gått med på och accepterat ett system för fri hyressättning i nyproduktionen, och det är detta vi jobbar med nu. Centern och Liberalerna har å sin sida gått med på att fortsätta att utveckla investeringsstödet. Det är ju så det fungerar ibland i politiken - man måste försöka hitta kompromisser och gemensamma lösningar som båda kan acceptera och tycka är bra. För oss socialdemokrater har investeringsstödet varit enormt viktigt att slåss för. Det är detta som under de senaste åren har gjort att vi nästan har fördubblat byggandet i Sverige och att vi nu bygger fler hyresrätter än vad vi gjort på nästan 30 år. Vi bygger dem med lägre hyror än bruksvärdeshyran, generellt sett - för lägenheter som byggs med hjälp av investeringsstödet ligger hyresnivån ungefär 20 procent under annan nyproduktion. Vi kan alltså pressa hyrorna nedåt med hjälp av investeringsstödet. Vi har dessutom en ny del i detta. En åttondel av de lägenheter som byggs med investeringsstöd ska gå till kommunerna för att kommunerna ska kunna fördela dem till bland annat ungdomar och särskilt utsatta hushåll. Det tycker jag också är en viktig del i det här. Jag får konstatera att Hyresgästföreningen har varit väldigt bra och effektiva på att förhandla hyror de senaste åren. Under vår mandatperiod, då vi har styrt, har hyreshöjningarna totalt sett legat någonstans mellan 1 och 2 procent per år. Det har alltså generellt sett varit ganska små hyreshöjningar sedan vi tillträdde. Inkomstutvecklingen i övrigt i Sverige har ju gått fortare än så; löneutvecklingen ligger på kanske 2-2 1⁄2 procent per år. Allt tyder på att lönerna har stigit snabbare än hyrorna under vår regeringsperiod, och alla hushåll som detta rör sig om har därmed kanske fått mer pengar att röra sig med när väl hyran är betald. Jag tycker att det är viktigt att se till att ha det här förhandlingssystemet, som gör att man kan diskutera var hyrorna ska sättas och verkligen gå igenom vad som är rimliga hyror. Jag kan bara konstatera att Hyresgästföreningen varit framgångsrika i sina förhandlingar. Fri hyressättning gäller som sagt bara för nyproduktion. Man kan fråga sig om detta kommer att innebära att hyrorna i nyproduktionen ökar kraftigt i förhållande till hur de är i dag. Det behöver faktiskt inte alls vara så. Vi har redan ett system för presumtionshyror, som är förhandlade hyror som ligger på en högre nivå. Mycket talar för att hyresnivån för nya lägenheter redan i dag ligger så högt att marknaden på det sättet är mättad, så jag skulle inte tro att det nya systemet egentligen kommer att ha någon större effekt på hyrorna totalt sett.
Herr ålderspresident! Tack, ministern, för svaret! Visst påverkar investeringsstödet. Det pressar ned hyrorna. Det är bra, för vi behöver detta. De här 30 miljarderna går till dem som redan har pengar och som inte har behov av dem. Varför skulle man inte fasa ut detta eller fördela summan för att öka investeringsstödet så att vi får fler och bättre billiga hyresrätter för människor - för studenter och ensamstående eller våldsutsatta kvinnor? Kvinnojourerna skriker alltid efter boende för alla våldsutsatta kvinnor och barn. Det är faktiskt detta som borde prioriteras. Jag frågade detta tidigare, och jag vill betona det: Kan ministern och regeringen garantera att det inte blir social housing, som man pratar om, alltså bostäder av undermålig kvalitet för fattiga? Detta finns till exempel i England och i andra länder. Det vill vi inte ha i Sverige. Vi vill inte bygga ett system med A-lag och B-lag, utan det borde vara mycket rättvisare. Fördelningspolitiken när det gäller hyresrätter borde vara på samma villkor som den för ägt boende. Det ägda boendet får som sagt 30 miljarder, men hyresrätter får bara drygt 2 miljarder. Nu ska man öka detta med 1 miljard, men i förhållande till vad vi behöver är det ingenting. Lönerna går upp, men det är faktiskt också betydligt dyrare att bo över huvud taget, särskilt nu under pandemin. Därför är det bra med tydlighet. Tack än en gång för en bra debatt!
Herr ålderspresident! Tack, Amineh Kakabaveh, för debatten! Jag tror att den har varit klargörande. Jag tror nämligen att det finns många som tror att ett stort systemskifte är på väg att genomdrivas i bostadspolitiken. Jag vill säga att vi inte kommer att gå över till marknadshyror i det befintliga beståndet; det är inte det vi pratar om. Vad vi pratar om är nyproduktionen och att ha ytterligare ett system för hur man sätter hyror i nyproduktionen. Jag tror att det är viktigt för många att få höra detta. Jag delar helt Amineh Kakabavehs ingång i den här debatten när det gäller bostadspolitiken. För mig är bostadspolitiken en del av den generella välfärden. Jag vill inte ha en situation där vi bryter upp detta och får de olika system som finns i andra länder, där man pratar om social housing och där man ofta i praktiken låser in människor i ett väldigt dåligt boende där underhållet är eftersatt och där man inte bryr sig om vare sig människorna som bor i lägenheterna eller lägenheterna och fastigheterna i sig. Den vägen ska vi inte gå. När vi diskuterade detta med Centern och Liberalerna var det viktigt för oss att hitta en gemensam utgångspunkt. Vi sa att vi kunde gå med på att titta på fri hyressättning för nyproduktionen under en inledande period; sedan ska det vara förhandlade hyror eller styras via en tariff. Vi håller på att arbeta med ett sådant system nu. Vi sa dock också att de då måste gå med på att fortsätta att utveckla investeringsstödet så att vi kunde använda det för att få upp byggandet. Där är vi nu, och jag kan bara konstatera att detta fungerar på ett väldigt bra sätt. Byggandet har, som sagt, nästan fördubblats sedan vi tillträdde, och vi bygger fler hyresrätter än vi gjort på 30 år. Vi kan också använda investeringsstödet för att pressa ned hyresnivån. Det är ju ibland så med politiken: Man försöker att hitta kompromisser som man ändå kan tycka är bra. Jag vill nog påstå att detta i grunden är en ganska bra kompromiss.